Herr talman! Herr Lindblad har frågat mig om jag är beredd att underlätta och påskynda ett bättre tillvaratagande av den flygförarutbildning som ges inom flygvapnet och om riksdagen kan vänta förslag till införande av en ny flygförarkategori i linje med fältflygarutredningens förslag som ersättning för nuvarande fältflygarinstitu tion. Herr Lindblad har vidare frågat om jag ämnar vidtaga åtgärder för att ingen fältflygare skall tvingas lämna flygvapnet under den tid som återstår innan besked lämnats om möjligheterna att bättre nyttiggöra fältflygarnas kunnande och erfarenhet. Interpellanten önskar slutligen en redogörelse för de åtgärder som är vidtagna för de flygnavigatörer som inte behövs i nuvarande funktion när flygplan 32 Lansen utgår ur organisationen. Chefen för flygvapnet och fältflygarutredningen lade år 1963 fram förslag, som innebar övergång till ett system med långtidsanställning för fältflygare. Förslagen ansågs inte i oförändrat skick kunna läggas till grund för beslut, bl.a. därför att beräkningarna gjorts utan att hänsyn tagits till avgången till civil luftfart. Chefen för flygvapnet fick i uppdrag att överarbeta förslagen och därvid beakta den inverkan som den civila luftfartens framtida personalbehov kunde bedömas få på flygvapnets rekryteringsbehov av flygande personal. Ett överarbetat förslag lades fram av chefen för flygvapnet år 1965. Frågan om att ersätta kategorin fältflygare med annan personal hör inte bara samman med avgången till civil luftfart utan också med hur behoven vid flygvapnet av annan flygande personal och även av personal i marktjänst tillgodoses. Chefens för flygvapnet överarbetade förslag i fältflygarfrågan har därför som herr Lindblad nämner överlämnats till militära tjänstgöringsåldersutredningen. Denna utredning har samtidigt fåit i uppdrag att se över befälsbehovet i flygvapnets fredsoch krigsorganisationer. Enligt vad jag inhämtat arbetar utredningen för närvarande med målet att lägga fram förslag i befälsordningsfrågan under år 1971. Utredningen undersöker också möjligheterna att med förtur behandla frågan om fortsatt anställning av nu anställda fältflygare så att förslag i ämnet kan avges inom de närmaste månaderna. I avvaktan på att frågan blir löst inrättades år 1969 ett antal tjänster för extra underofficerare avsedda för f.d. fältflygare. Skulle behov uppstå att bereda flera fältflygare möjlighet att stanna kvar i flygvapnet efter kontraktstidens utgång, innan beslut kan fattas på grundval av utredningens förslag, kommer jag att överväga att föreslå inrättandet av ytterligare sådana tjänster. Beträffande åtgärder som vidtagits för flygnavigatörer i samband med att flygplan 32 Lansen utgår ur organisationen vill jag nämna följande. Även efter det att flygplan 32 utgått ur krigsorganisationen bedöms ett begränsat antal flygnavigatörer komma att behövas för transportflygplan, helikoptrar och lätt attackdivision, såsom simulatorinstruktörer m. m, samt eventuellt för målflygverksamhet. Några andra behov av flygnavigatörer inom flygvapnet kan för närvarande inte förutses. Rekryteringen av flygnavigatörer har därför upphört. Vid den tidpunkt då flygplan 32 helt avvecklats beräknas omkring 50 korttidsanställda flygnavigatörer kvarstå i tjänst. Huvuddelen av dessa torde kunna användas för att täcka det behov av flygnavigatörer som även därefter finns vid flygvapnet. Dessutom har dessa flygnavigatörer möjlighet att söka underofficersutbildning eller utbildning till trafikledare. Frågan om flygnavigatörernas fortsatta verksamhet då flygplan 32 Lansen utgått ur organisationen är alltså inte något allvarligt problem. Enligt vad jag erfarit kommer chefen för flygvapnet så långt möjligt ta till vara det kunnande som dessa flygnavigatörer besitter.

Herr talman! Jag vill tacka herr statsrådet för svaret på min interpellation. Det har under flera år stått klart att nuvarande system med fältflygare är otillfredsställande både från personalens synpunkt och från flygvapnets. Institutionen inrättades 1946, och filosofin bakom den var att dåtida krigsflygplan krävde så mycket framför allt fysiskt, att en förare kunde syssla med detta endast under några få år. Sedan måste vederbörande omskolas till ett annat yrke. Det bedömdes också att det inte fanns så stort behov av pilotutbildad personal inom civilflyget, att en stor del kunde gå över dit. Fältflygarna fick i stället tänka sig en annan utbildning: till folkskollärare, verkmästare, ingenjörer m. m, Denna filosofi håller inte under nuvarande förhållanden. Dels har behovet av flygpersonal förändrats, dels har — kanske framför allt — flygvapnets krav på personalen förändrats. Den dåvarande filosofin som byggde på att den enskilde piloten skulle utföra manövrer som krävde väldigt mycket av honom fysiskt, medan omdömet, ansvaret och beslutsfattandet åvilade divisionschefen, som ständigt var med i luften, gäller inte i dagens läge, då piloten ofta opererar ensam och själv fattar besluten. I dag är omdömet, skickligheten och erfarenheten utslagsgivande, medan de fysiska kraven inte är fullt lika stora som tidigare. Det har därför länge stått klart att det vore rimligt att använda denna personal längre tid. Härtill kommer att det ställs större krav på utbildningen nu än tidigare. Det behövs nu mer allmän utbildning innan vederbörande antas till den grundläggande flygutbildningen, det tar längre tid att flyga in sig på de moderna flygplanen, och innan föraren är fullt operationsduglig har det gått ganska många år. Summan av detta blir att det antal år en fältflygare kan få i praktisk tjänst blir rätt få. Det tar kanske fem år innan han blir operationsduglig, men vid 34 års ålder måste han enligt systemet lämna flygvapnet. I praktiken har det emellertid visat sig att flertalet fältflygare lämnar flygvapnet långt tidigare. De flesta vill fortsätta att flyga, och eftersom de vet att de vid 34 års ålder måste lämna flygvapnet, så söker de en annan tjänst så fort de får möjlighet därtill. Man kan inte vänta tills man blir 34 år och hoppas på att man då skall få en tjänst inom civilflyget. Åldersgränsen har alldeles uppenbart lett till att flygvapnet förlorat piloter mycket tidigare. Siffran 27 år har nämnts som medelålder på dem som lämnar flygvapnet. Då vederbörandes utbildning tar bortåt fem år, blir det i praktiken för flertalet bara tre—fyra år i aktiv tjänst. Vi vet att denna utbildning förmodligen är den dyraste som finns i vårt land — kostnaderna per förare börjar närma sig en miljon kronor — och det blir då naturligtvis mycket stora kostnader för så få utnyttjade år. Det som ligger närmast till hands blir då att försöka utnyttja de utbildade flygförarna längre tid på krigsflygplan och att sedan också låta dem fylla andra funktioner i flygtjänst inom flygvapnet. De kan användas som flyglärare, förare av transportflygplan, i helikoptertjänst m.m. Redan 1963, när fältflygarutredningen lades fram och när flygvapenchefen senare framförde ungefär samma argument som utredningen, framhölls att man borde tillvarata denna personal längre tid. Såvitt bekant har ingen motsagt utredningen. Tyvärr har det nu gått sju år utan att bestämt besked har lämnats. Det är naturligtvis omöjligt att exakt säga hur många som har lämnat flygvapnet därför att de har varit osäkra på hur länge de skulle få stanna. ”Vet jag att jag inte får stanna, så hoppar jag av så fort jag får en möjlighet.” En annan siffra, som man lättare kan få fram, är en uppgift på hur många som har av skilts vid 34 års ålder, fastän de skulle ha velat fortsätta. Statsrådets svar här i dag är enligt min mening positivt. Statsrådet redovisar vissa argument för att man inte har gjort något förut. Det sägs att tidigare utredningar inte har varit fullständiga och att man inte tog hänsyn till avgången till civil luftfart. Men just avgången till civil luftfart, alltså att flygvapnet har förlorat personal, har väl snarast varit ett argument för att medge långtidsanställning och inte ett argument mot. Nu ligger frågan hos den s.k. militära tjänstgöringsåldersutredningen. Statsrådet tror att denna utredning för flygvapnet kan vara klar under 1971. Vi får verkligen hoppas det. Dock är det optimistiskt. Jämför man med vilken tid arméns motsvarande utredning höll på eller marinens utredning har hållit på, finner man att denna utredning tydligen skall arbeta fort, vilket naturligtvis är glädjande. Statsrådet säger också att utredningen undersöker möjligheterna att behandla fältflygarfrågan med förtur. Det tror jag är väldigt angeläget. Det har för all del sagts flera gånger att frågan skall behandlas med förtur. Man får kanske uppfatta vad statsrådet här säger såsom ett löfte att så verkligen skall bli fallet och att utredningen skall göra ett försök att bryta ut frågan. Det är alldeles uppenbart att det här gäller en grupp med speciella problem. Utredarna oroas av att vid långtidsanställning få personal som när den inte kan användas i flygtjänst — först i krigsflygplan och sedan i annan flygtjänst — skall placeras i marktjänst och då konkurrera med annan personal. Låt mig då säga två saker. För det första gäller det här mycket kvalificerad personal, som har fått en fin utbildning och som rimligen kan placeras på rätt många poster. För det andra dröjer det genom den hittillsvarande tidiga avgången åtminstone 15 år innan ett sådant problem kan bli akut, alltså att man får ett överskott på före detta fältflygare, som man inte vet vad man skall göra med. Jag kommer så till det mest aktuella problemet. Ge ett besked till fältflygarna redan i dag! Säg att de får stanna i vapnet. Vi skall använda deras utbildping så länge det går, och de skall få stanna kvar till pensionsåldern. Inte bara de som närmar sig 34 års ålder utan även de yngre skall veta att när de uppnår 34 års ålder får de stanna. Då blir behovet att söka till civil tjänst mindre. De som hellre vill stanna i flygvapnet än att välja en annan bana kan då lugnt göra det. Jag tillåter mig verkligen att tolka statsrådets svar på denna punkt så att inte någon individ, innan beslut är fattat om det skall bli långtidsanställning eller inte, skall avstängas från flygvapnet av åldersskäl. Jag är övertygad om att den grupp det här gäller skulle vara mycket glad om den kan tolka statsrådets svar på det sättet. Flygnavigatörerna utgör en speciell grupp, eftersom tjänsterna i deras nuvarande form inte längre behövs. Av statsrådets svar att döma verkar det dock som om flygvapnet har möjlighet att placera dessa människor och att utnyttja deras kunskaper. Det blir tydligen inte några problem för denna kategori, vilket jag självfallet hälsar med tillfredsställelse. Herr talman! Jag vill återigen tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag behöver kanske inte tillägga så mycket. Ett par kommentarer bara. Jag vill erinra om att många fältflygare vid unga år, d.v.s. i förtid, har lämnat flygvapnet sedan de har fått en grundläggande utbildning. Våra försök att med kontrakt binda dem för längre tid har övergivits, Det beror på att vi vid stor efterfrågan från det civila flygets sida inte har kunnat kon kurrera. Civilflyget betalar tyvärr mycket bättre än vad vi gör, och det är väl mera detta som har varit orsaken till avgången än ovissheten om framtiden. De många fall som jag känner till därför att man har skrivit till mig pekar på detta. Vidare är det nog inte riktigt att säga att filosofin om att vi bara skall använda unga flygare helt har övergivits när det gäller våra nya flygplanstyper. Jag misstänker att man ändå alltid kommer att ha en viss åldersgräns, även om alla tycks vara överens om att den nu kan sättas högre än vid 30—34 år. Detta har aktualiserat problemet om långtidsanställning för fältflygare eller rättare sagt en annan personalkategori. Jag medger att utredningarna har tagit lång tid. Vid flera tillfällen under årens lopp har jag haft utredningsledarna hos mig för att få redogörelser för utredningsläget, eftersom det finns ett tryck från olika håll att få denna fråga definitivt löst. Jag har dock måst böja mig för de sakskäl och fakta utredningsmännen anfört, när de sagt att man inte kan isolera frågan om fältflygarna från problemet om den övriga flygande personalen och markpersonalen inom flyget. Vi har dessutom, som alla vet, omorganisationer i gång inom flygvapnet. Fredsorganisationen minskas. Riksdagen har redan beslutat att lägga ned två flygflottiljer, och det kommer snart förslag om nedläggning av en tredje flottilj.

Jag har i mitt svar antytt att skulle det finnas behov av ytterligare sådana extra underofficerstjänster som krävs så skall vi pröva det. Med det menar jag självfallet att om behovet verkligen finns, så är det ett önskemål från vår sida att behålla så stor del av personalen som kan nyttjas i den framtida fredsoch krigsorganisationen.
Herr talman! Från en synpunkt tycker jag att det här är ett enkelt problem, därför att intressena sammanfaller så nära. Kan långtidsanställning ordnas, är det till fördel för individen, som får stanna i flygvapnet om han vill. Flygvapnet vinner också på det, därför att det blir mindre omsättning på folk och därmed större effektivitet. Och samhället vinner på att kostnaderna för flygutbildningen kommer till bättre nytta. När så många intressen sammanfaller borde en ordning ha kunnat komma till stånd som inte leder fill mer eller mindre tragiska fall, då vederbörande inte längre kan få fortsätta trots att han i början av 1960-talet tyckte sig ha fått löften. Det är väl uppenbart att det under 1960-talet har inträffat en hel rad sådana fall. Det är alldeles sant, som försvarsministern säger, att civilflyget konkurrerar med högre löner. Det gäller säkert i många fall, men samtidigt vet man ju att en del har lämnat flygvapnet och kommit till mer eller mindre skumma verksamheter, inte minst i andra länder. Hade de fått stanna i en säker tjänst här, hade de troligen hellre tagit den än valt att jobba i andra länder långt borta och i mycket osäkra företag för att få flygtid och annat med tanke på att vid senare tillfälle kunna söka till ett svenskt flygbolag. Det finns för all del inte många sådana fall, men de som har inträffat har ibland varit deprimerande. Vidare säger försvarsministern att det är svårt att definitivt lösa denna fråga. Jag tror också att det är svårt, men just för att det är så många osäkra faktorer borde man ha kunnat finna en lösning som tillgodoser önskemålen från det rätt begränsade antal perso ner det ändå gäller.

Jag förmodar att det kommer utredningar även på den punkten. Statsrådet nämnde flygvapnets totala behov av förare. Det är riktigt att det minskar genom organisationsförändringar, men samtidigt är vakansläket mycket besvärande. även med en mindre organisation under de närmaste åren kommer det därför att råda brist på förarpersonal. Följden blir att flygplan som vi köpt för dyra pengar kanske inte kan användas fullt ut för att vi inte har tillräckligt med förare, trots att det finns en grupp människor som har velat stanna kvar som förare men inte kunnat göra det för att utredningskvarnen malt för långsamt.

Herr talman! I princip skall varje gren inom den statliga förvaltningen bära sina kostnader och således utgöra en affärsmässig enhet. Den principen bör givetvis gälla också i fråga om de avgifter som tas ut på skilda områden. Avgifterna skall med andra ord täcka kostnaderna med den avans som kan anses skälig på ett sådant sätt att det inte blir fråga om en beskattning. Olika uppfattningar råder om hur telefontaxorna skall ordnas, men det torde stå klart att en gren inte skall bära en annans kostnader. Nu har det skett en mycket snabb utveckling inom hela teleområdet, och man kan säga att en i det närmaste fullständig automatisering har genomförts. De gamla växelstationerna finns inte längre, utan samtalen förmedlas helt automatiskt. Taxesystemet har emellertid inte följt med i denna utveckling. Det är i själva verket bara kabelkostnaderna som påverkar samtalskostnaderna. Om man ringer ett telefonsamtal från södra Sverige upp till norra Sverige, erfordras numera ingen som helst manuell koppling, utan samtalen vidarebefordras på automatisk väg från utgångstelefonen till den telefon som tar emot samtalet. Det enda som påverkar avgiften är kabelkostnaden för den längre sträckan. Om vi skall följa med i utvecklingen på detta område, är det nödvändigt att debiteringen sker efter de verkliga kostnaderna och inte efter ett system som byggde på en hel rad av växelstationer genom vilka samtalen skulle kopplas vidare. Nu är kabelkostnaden mycket låg och den kommer att bli ännu lägre. En koaxialkabel tar nu ett par tre tusen samtal. Inom kort kommer en sådan kabel utan större anordningar — utan förändringar av kabeln — att ta 10 700 samtal. Bara detta belyser hur ringa del kabelkostnaden utgör. Skall man verkligen göra ett modernt och efter tiden och de tekniska förutsättningarna anpassat system för debitering av telefonsamtal måste det bli en enhetlig taxa. Vi tar exempelvis inte mer betalt för ett brev därför att det skickas en längre sträcka, utan det kostar för närvarande 55 öre vart vi än skickar det. Jag skulle kunna tänka mig att kostnaden inte är mycket större för kabeln mellan telefonorter på olika avstånd. Jag måste säga att man ådagalägger en alldeles häpnadsväckande konservatism när man inte följer med den tekniska utvecklingen utan bara på grund av gamla traditioner och med hänvisning till att debiteringarna skett så tidigare fortsätter att debitera telefonsamtal ungefär som när man förr använde manuellt arbete vid växelstationerna. Som jag tidigare sade har automatiseringen gått med berömvärd snabbhet, men televerket har beträffande taxorna inte skött sin uppgift. Man skulle givetvis, så långt det hade varit möjligt, följt med i fråga om telefontaxorna och utformat dem efter automatise ringen. Ingen har direkt talat mot motionen om enhetliga telefontaxor — och det torde vara mycket svårt att göra det. Jag bortser nu från de olika förändringar som föreslagits beträffande taxorna i olika avseenden. Den motion som jag själv skrivit under siktar till enhetliga telefontaxor. Ursäkten från utskottet är att utredningar pågår. De utredningarna borde ha varit slutförda nu. De skulle ha följt med automatiseringen och man borde ha kunnat genomföra de förslag som utredningarna eventuellt lagt fram. Det är ledsamt att ursäkter mycket ofta förs fram när det gäller saker som borde genomföras. Det är nu flera år sedan vi lade fram förslag till en rationellare lösning av taxorna för postverket. Vi anförde att postverket bara har en uppgift, nämligen att befordra en försändelse från avlämningsplatsen fram till den adressat som står på försändelsen. Verket skall varken läsa vykort, brev eller någonting annat, utan dess enda uppgift är att föra fram försändelsen. Jag anser att detta var självklart, men vad har hänt sedan dess? Ja, affärsverksutredningen har lagt fram förslag, men ingenting har hänt. Hur länge skall vi släpa efter med dylika omoderna metoder för debiteringar från statens verk? Jag skall också tillägga — eftersom vi så ofta diskuterar Norrlands problem — att detta system måste innebära en diskriminering av Norrland. Varför skall man betala mer för sina samtal från Norrland till Stockholm och södra Sverige, och vice versa? Det är ändå där uppe de långa avstånden finns, och norrlänningarna skulle ha mycket stor nytta av om taxorna blev likartade över hela landet och det inte kostade mer vart man än ringde. Det finns inte några tekniska hinder för att ändra hela systemet, så att vi får enhetliga teletaxor.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

Herr talman! Enligt en del gjorda utredningar synes ett företags kontaktarbete till 95 procent avse snabba och korta informationer, som i huvudsak verkställs per telefon och per telex. Volymen av kontaktarbetet ökar också årligen i takt med den snabba tekniska utvecklingen. Att särskilt den norrländska företagsamheten härigenom av just kostnadsskäl kan bli kontaktisolerad är väl uppenbart. Det är därför mycket betydelsefullt att underlätta de norrländska företagens kontaktarbete, vilket måste utgöra en integrerad del i den allmänna lokaliseringspolitiken. En företagare i Stockholmsområdet som i sin kontaktverksamhet utväxlar ett normalsamtal, vilket brukar pågå i fem minuter, har att för detta femminuterssamtal betala 11 öre. En företagare i Umeå, som har lika stort behov av kontakt med centralinstitutioner etc. i Stockholmsregionen, har att för samma femminuterssamtal erlägga 4:20. Hans kontaktarbete blir alltså 40 gånger dyrare. Taxorna har inte ändrats i avseende på avståndsklasserna sedan 1938. Under de senaste 30 åren har emellertid den teletekniska utvecklingen helt förändrat tidigare kalkyler för avståndskostnaderna. Särskilt de senaste årens oerhört snabba utveckling inom transmissionstekniken har medfört att avståndskostnaderna sjunkit väsentligt, och de torde inom en snar framtid ha reducerats ytterligare. Detta förhållande har uppmärksammats av televerket, kanske inte minst till följd av opinionens påtryckningar, och verket har äntligen börjat fundera på att vidtaga ändringar. Jag känner mycket väl till den principiella uppbyggnaden av televerkets nät. När man genomförde automatiseringen blev televerkets nät utbyggt efter ett visst system, delvis baserat på då gällande kommunindelning. Jag ger inte televerket ansvaret för att vi ändrar våra kommungränser. Men det förhål landet att kommungränserna ändrats så radikalt gör ju också att man inom en kommun i många fall tvingas använda rikssamtal. Jag känner även så pass väl till nätets struktur att jag inte omedelbart skulle ge mig på att kräva införande av enhetstaxa. Jag tror att man här är tvungen att gå fram i etapper.

Utskottsmajoriteten säger att motionärernas syften i det närmaste har blivit tillgodosedda genom de utredningar som televerket nu äntligen igångsatt. Så till vida kan jag dela utskottsmajoritetens mening att vi har blivit tillgodosedda genom de yttranden från televerket där man talar om att hela detta problemkomplex nu skall upptagas till reell prövning. Men vad vi reservanter har menat framgår av reservationen till statsutskottets utlåtande nr 90 på sidan 4. Vi anser denna fråga vara av sådan vikt och karaktär att översynen inte bör ske enbart inom televerkets ram utan genom en mera allsidigt sammansatt grupp under medverkan exempelvis av personer med erfarenhet av regionalpolitiska bedömningar. Vi har kanske reagerat mot att televerket hårt trycker på att dessa frågor är så komplicerade att deras lösning skulle kräva flera års utredningsoch planeringsarbete. Vi reservanter säger klart att frågorna enligt vår uppfattning är så angelägna att arbetet bör bedrivas med största möjliga skyndsamhet. Jag tror, herr talman, att detta är ytterli gare ett steg att få en opinion för att påverka televerket att verkligen skynda på. Jag ber att få yrka bifall till föreliggande reservation.

Herr talman! Här föreligger en rad motioner som går ut på att man skall genomföra en enhetlig telefontaxa i hela riket. Det är inte precis någon nyhet för kammaren, vi har haft liknande motioner tidigare. Man vill ha denna enhetliga taxa genomförd så snabbt som möjligt i hela landet. När det gäller syftet har utskottsmajoriteten samma mening som motionärerna och reservanterna. Såsom herrar Bengtson och Strandberg redan har nämnt pågår nu en utredning inom verket, och man behandlar frågorna med högsta prioritet. Reservationen går ju också ut på en utredning för att klara detta så snabbt som möjligt. Vad som skiljer reservanterna från utskottsmajoriteten är att reservanterna vill ha en allsidigt sammansatt utredning, som herr Strandberg uttryckte det. Jag skulle för min del tro att televerket har sådan sakkunskap på området och tillgång till sådana experter att vi med största förtroende kan överlämna åt televerket att klara också den utredningen. Verket har även sagt att man skall behandla frågorna med största skyndsamhet. Vad som i första hand är angeläget är enligt min mening att man inom kommunblocken får en enhetlig taxa. Att döma av de erfarenheter jag fått har man också inom verket haft största förståelse för dessa synpunkter, och man har undan för undan sökt klara dessa detaljer. Nu skall vi inte tro att det är enkelt att genomföra dessa saker.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

Herr talman! Jag har bara en fråga till herr Hjorth: Var någonstans i handlingarna talar televerket om att man kommer att genomföra detta med största skyndsamhet? Jag påpekade ju snarare nyss att televerket säger att detta kommer att kräva flera års utredningsoch planeringsarbete.

Herr talman! Herr Hjorth har som företrädare för utskottet svarat att utredningen kommer att ta lång tid. Men i utskottets utlåtande står en sammanfattning av vad televerket har sagt. Där säger man ”att televerket är medvetet om att utvecklingen kräver en successiv anpassning av taxorna efter ändrade förhållanden”. Varför har inte televerket varit medvetet om detta tidigare? Jag kommer inte ihåg när vi började med automatiseringen av telefonerna, men den har i alla fall pågått under många, många år. Strävan har hela tiden varit att det skulle bli fullständig automatisering över hela vårt land. Då borde televerket också ha förutsett att man skulle komma fram till den dag när automatiseringen är fullständigt genomförd och varit berett att fastställa taxor som motsvarar de verkliga kostnaderna. Det finns knappast någon ursäkt för att man inte tagit itu med detta tidigare. Orsaken till att vi anmält vår reservation är att vi anser att det bör ske mycket snabbare och att flera bör inkopplas på detta utredningsarbete. Det bör inte dröja någon längre tid innan man har anpassat teletaxorna till det moderna tekniska system som vi nu har.

Herr talman! Både herr Strandberg och herr Bengtson åberopar den utredning som krävs i reservationen. De klagar på att det tar så lång tid inom televerket. Men om man tillsätter en helt ny utredning är det troligt att det tar avsevärd tid innan man kommer fram till ett resultat.

Herr talman! Jag skulle naturligtvis ha kunnat nöja mig med att instämma i vad som sagts här av motionärer och reservanter, men eftersom frågan är av synnerlig vikt, tycker jag att det kan vara riktigt att som en av motionärerna bakom motionen nr 206 i denna kammare säga några ord och ytterligare understryka betydelsen av att denna fråga löses. Telefonen har i våra dagar blivit var mans egendom och praktiskt taget varje hems enklaste kontakt med omvärlden. Samtidigt har den också i näringsliv och företagsamhet blivit ett oundgängligt arbetsverktyg. Telekommunikationerna spelar därför nu en mycket stor roll överallt men särskilt för folk som är bosatta i glesbygder, och företag som är förlagda där eller över huvud taget i landsorten. Men tyvärr är som här redan framhållits den nuvarande konstruktionen av telefontaxorna sådan att telefonen blir dyrast för den som bäst behöver den, d.v.s. för den som bor och har sin verksamhet långt bort från centralare delar av länet och landet i sin helhet. Detta har blivit ännu mera påtagligt genom den centralisering av såväl privata som samhälleliga serviceorgan som skett de senaste åren. Som taxeområdena nu är utformade, i varje fall i det län där jag bor, händer det ofta att man bor i ett annat taxeområde än det som kommunens centralort tillhör. Man har i en del fall kortare avstånd till taxestationen i det taxeområde kommunens centralort ligger i, än till taxestationen i det taxeområde man tillhör, men telefonsamtalet till centralorten får man betala över den taxestation som ligger längst bort från ens bostadsort. En mängd samhällelig service som tidigare gavs på mindre tätorter även i ett läns perifera delar, har nu centraliserats till några få huvudorter, ofta till bara residensstaden. Det kan inte vara rättvist att den försämrade service man får i länets eller kommunens perifera delar på grund av centraliseringen av alla kommunala och samhälleliga aktiviteter, också skall medföra en ökad telefonkostnad för dem som vill eller kanske nödgas bo kvar i dessa områden. En så långt möjligt enhetlig telefontaxa är därför det enda riktiga. Det är visserligen sant att televerket har stora kostnader för telefonservice i glesbygderna, men postverket har det ju också för sin service, men har trots detta samma porto till varje ort i vårt land. Motionärerna är väl medvetna om att detta inte är någon liten och enkel fråga att lösa, men den är för stora delar av vårt land mycket viktig. Det är därför av vikt, som framhålls i utskottsreservationen, att utredningen sker med största möjliga skyndsamhet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till detta utskottsutlåtande.

Här föreligger en gemensam borgerlig reservation, i vilken det sägs att kritiken mot konstruktionen av Investeringsbanken vidhålles. I fråga om insynen krävs en utredning om möjligheterna att lägga verksamheten under bankinspektionens tillsyn. På detta svarar utskottet att kravet vad beträffar insyn redan är tillgodosett i rimlig mån på så sätt att man i Investeringsbankens förvaltningsberättelse publicerar ett antal av de krediter som har beviljats. Härför erfordras låntagarnas godkännande av att deras kreditbehov blivit tillgodosedda. Det är enligt vårt sätt att se inte någon rimlig anordning, utan den riktiga vägen borde vara att Investeringsbanken sättes under bankinspektionens kontroll. När utskottet nu säger att några motiv för att detta skall ske inte har framförts, är vi alltså av annan mening. Vad sedan beträffar Investeringsbankens verksamhet har vi ingenting annat att gå efter än den förvaltningsbe rättelse som har publicerats. Där finns i varje fall ett par saker att påtala, nämligen att Investeringsbanken själv säger att den nu har bundit sin kreditkapacitet, som den har genom att staten tillskjutit medel till banken, och att man nu är tvungen att från 1970 års ingång gå ut på kreditmarknaden för att upplåna medel. Detta måste alltså ske på en krympt kreditmarknad. När det nu är trångt om krediter och Investeringsbanken skall sälla sig till övriga låntagare på denna marknad, kan det inte hjälpas att andra måste komma i kläm. Att det blir de små och medelstora företagen som kommer att bli lidande på detta framgår klart och tydligt. En annan sak som också förtjänar att beröras i detta sammanhang är det förhållandet att Investeringsbanken, som har rättighet att temporärt köpa och inneha aktier, under andra hälften av år 1969 tecknat aktier i Uddcomb. Genom att riksdagen beviljat medel för den statliga teckningen av detta aktiekapital, har aktierna sedermera kunnat överflyttas på Statsföretag AB. Emellertid är det att notera att om man inte hade varit säker på att staten skulle gå in och köpa dessa aktier så hade möjligheten för Investeringsbanken «att temporärt ligga med dessa aktier varit nog så dubiös. Det kan inte hjälpas att man får sätta ett frågetecken i kanten för denna typ av verksamhet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Vi har nu att behandla andra lagutskottets utlåtande nr 34 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 66. I propositionen föreslås vidgade möjligheter för äldre förvärvsarbetande att erhålla förtidspensioner i form av folkpension och ATP. Det föreslås också en uppmjukning av kraven för rätt till förtidspension i allmänhet. Departementschefen föreslår vidare att den som har sin arbetsförmåga nedsatt med mellan hälften och två tredjedelar skall få halv förtidspension. De allmänna försäkringskassornas pensionsdelegatio ner föreslås utökade med två ledamöter som skall ha särskild erfarenhet från arbetsförhållandena. Enligt vår mening är de förslag som framförts i propositionen i många fall tillfredsställande. I vissa fall menar vi från centerpartiet att de förslag som centern fört fram i motioner i anslutning till proposition nr 66 bort beaktas av andra lagutskottet. Jag avser centerns krav på sänkt pensionsålder till 65 år, valet av ledamöter i pensionsdelegationerna och vårt förslag om att den person vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en tredjedel skulle erhålla en tredjedel av hel förtidspension. Jag börjar med det sistnämnda. Den som har sin arbetsförmåga nedsatt med minst en tredjedel men inte så mycket som hälften borde — menar vi — få en tredjedel av hel förtidspension. De pensionsberättigade delas enligt nu gällande regler in i tre grupper med hänsyn till graden av invaliditet. Den som har sin arbetsförmåga nedsatt i så hög grad att endast en ringa del av denna återstår får hel förtidspension. Om arbetsförmågan är nedsatt med avsevärt mer än hälften utgår två tredjedelar av hel förtidspension och om arbetsförmågan är nedsatt med minst hälften utgår en tredjedel av hel förtidspension. I propositionen föreslås att den som tillhör den lägsta invaliditetsgraden skall få halv förtidspension. Detta tillstyrker också utskottet. I centermotionen föreslår vi införande av en ny invaliditetsgrad, omfattande dem som har sin arbetsförmåga nedsatt med minst en tredjedel men inte så mycket som hälften.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5) vid N i utskottets hemställan. Jag nämnde att vi från centerpartiet hade en annan mening än den som framförts i propositionen då det gällde att välja ledamöter i pensionsdelegationerna. I propositionen föreslås att pensionsdelegationerna utökas med två ledamöter med erfarenhet av arbetsförhållandena. De skall enligt förslaget utses av riksförsäkringsverket efter kontakter med arbetsmarknadens organisationer. I motionerna I:1084 och II: 1271 föreslår vi att de nya ledamöterna utses av respektive landsting och väljs bland dem som har särskild kännedom om arbetsförhållandena och 1okala arbetsmarknadssituationer. Vi anser det vara principiellt felaktigt att det verk, som är beslutande organ i andra instans, utser ledamöter som skall fatta beslut i första instans. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1 vid A i utskottets hemställan. Sänkt pensionsålder till 65 år är ett gammalt centerpartikrav som vi återkommer med. Ända sedan 1961 har vårt parti varje år hävdat angelägenheten av denna reform. Vi har här i landet ända sedan 1914 haft oförändrad pensionsålder, och inom centerpartiet anser vi att sänkning av pensionsåldern är den viktigaste och mest angelägna sociala fråga vi har att lösa för närvarande. Det talas så mycket om jämlikhet, och det talas om grundtrygghet och rättvisa människorna emellan, men inte kan jag tycka att det är jämlikhet eller trygghet man strävar efter, när man motsätter sig förslaget om sänkt pensionsålder till 65 år för alla. Vi vet att en hel del redan har denna förmån. Av dem som inte fått den har många det tyngsta arbetet, den längsta arbetstiden och oftast också de lägsta inkomsterna. En växande opinion ställer sig i dag bakom kravet från centern i denna fråga. Vi anser att riksdagen nu bör fatta ett principiellt beslut om sänkning av pensionsåldern inom folkpensioneringen och tilläggspensioneringen till 65 år och detta från och med den 1 januari 1972. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 vid J i utskottets hemställan.

Herr talman! ”Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen om allmän försäkring, m.m.” låter väl för de flesta människor rätt intresselöst, ty de vet ju att ändringar i lagar sker väldigt ofta och de flesta märker inte någon skillnad alls. Men bakom den här torra formuleringen ligger en reform som många äldre människor kommer att uppleva som mycket betydelsefull.

De längtar helt enkelt efter att få dra sig tillbaka och få en så hygglig pension att de kan leva på den något så när bekymmerslöst. Har inte den här gruppen av människor det nu då? Jo, de som jobbat så hårt att de slitit ut sig och har intyg från doktorn på att de kan få förtidspension av medicinska skäl är ju redan klara. Allt pekar emellertid på att fler människor än de som inrangeras i denna Ang. vidgad förtidspensionering, m.m. grupp behöver en förtidspension innan de har uppnått den lagstadgade pensionsåldern, d.v.s. 67 år för folkpension och tilläggspension, för så vitt de inte väljer att ta ut förtida pension eller att skjuta upp pensionen. Avsikten är nu att utvidga den grupp som jag nämnde om så att de som inte är direkt sjuka men kanske inte orkar med sitt arbete eller som friställs när ett företag läggs ned och som inte kan få något lämpligt arbete i stället på orten skall kunna få förtidspension. Reglerna skall mjukas upp, sägs det i propositionen, på ett sådant sätt att vederbörande inte behöver vara sjuk i egentlig mening. Om han eller hon kommit till en viss ålder skall det tas större hänsyn till om han eller hon över huvud taget kan fortsätta i förvärvslivet. Det kanske inte finns något arbete för vederbörande som passar, och det är kanske inte heller lämpligt med en omskolning. Det kan ju också ställa sig rätt dyrt för samhället att omskola en person vid sådan ålder att en förräntning inte kan komma i fråga av det kapital som omskolningen i och för sig betingar. Det kanske inte heller finns något arbete på orten, som jag tidigare nämnde, utan vederbörande måste flytta för att få sin utkomst. Dessa människor skall alltså inte behöva ingå i den grupp som enbart av medicinska skäl får en förtidspension utan skall bedömas efter de kriterier som jag nu har berört. Det är klart att folkpartiet hälsar förslaget med största tillfredsställelse, eftersom detta har varit vår målsättning länge. Beträffande vissa delar av propositionen har vi emellertid en avvikande mening, och jag skulle vilja uppehålla mig vid dem. Förslaget gäller självfallet i huvudsak äldre människor. Men vad menas då med äldre människor? Detta kan man ha mycket olika meningar om. Förslaget bygger på ett betänkande som riksförsäkringsverket har framlagt. I detta betänkande diskuterades också ålders gränser för erhållandet av förtida pension. Verket är tveksamt i fall man skall lägga 60 eller 63 år som riktpunkt för den mildare pensionsprövningen, men verket har stannat för 63 år. Motiven härför tycker jag är ganska diffusa, men verket framhåller bland annat att den här åldersgränsen spelar en viss roll för pensionssystemet i övrigt. Departementschefen och även utskottet har godtagit den föreslagna åldersgränsen. Man kan alltså från dessa 63 år laborera både uppåt och nedåt. Vi reservanter anser beträffande detta avsnitt av utlåtandet att det är mycket som talar för att gränsen i stället sätts vid 60 år. Åldrandet är individuellt och arbetsförmågan varierar nästan från människa till människa. Dessutom är ju svårigheterna att stå kvar i ett yrke oerhört mycket större än det är att stå kvar i ett annat. Det finns därför mycket som talar för att gränsen 60 år är mer människovänlig. även den gränsen återfinns redan i vårt system.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 När det gäller rätt till förtidspensionering, oberoende av ålder, har utskottet följt departementschefen som också har föreslagit en viss uppmjukning av praxis. I detta förslag ligger alltså en uppmjukning av invaliditetsbedömningen av handikappade husmödrar, vilket vi hälsar med stor tillfredsställelse. Hittills har man för gifta kvinnor som uteslutande har varit sysselsatta i hemmet bedömt deras arbetsoch förvärvsförmåga med hänsyn till deras möjligheter att utföra detta hemarbete. Men nu skall husligt arbete helt jämställas med förvärvsarbete utanför hemmet i denna bedömning. En invalidiserad husmor kan få förtidspension, även om hon kan arbeta litet hemma. När man be dömer hennes arbetsförmåga generellt skall man alltså ta hänsyn till om hon skulle kunnat arbeta utanför hemmet och med vad. Detta skulle också gälla hemarbetande make, eftersom vi har infört jämlikhetsprincipen. För en annan grupp kan detta förslag och det beslut som jag hoppas att riksdagen skall fatta i dag ha en inte så liten betydelse. Jag avser hemmadöttrarna, som jag brukar kalla för våra eviga följeslagare vid riksdagsbehandlingen av pensionsärenden. Den föreslagna reformen kanske kan lösa problemen för en del av dessa hemmadöttrar. Jag tycker att vi får avvakta och se hur stor den grupp blir som kan få fördelar av den föreslagna reformen. Men jag skulle kunna tänka mig att det finns hemmadöttrar som är ganska utslitna och komna till en tämligen hög ålder när de blir ensamstående och då inte kan förväntas ha kvar så mycket av sin arbetsförmåga att de kan gå ut på arbetsmarknaden och skaffa sig sin försörjning där. Deras enda arbetsområde är vården av sjuka — ofta sjuka anhöriga — och i viss mån hushållsarbete.

Man vet inte hur stor denna grupp blir, men man har tydligen räknat med att 10 000—20 000 skulle komma i åtnjutande av pension före 67 års ålder och att just dessa hemmadöttrar skulle kunna få fördel av det framlagda förslaget. De har onekligen sparat pengar åt samhället — det har jag sagt så många gånger att jag egentligen inte behöver upprepa det — på grund av de tjänster de utfört genom att verkligen ta hand om sjuka åldringar. Denna förtidspensionering löser självfallet inte problemet med en sänkt pensionsålder, som — vilket fröken Pehrsson påpekade — verkligen har varit uppe till diskussion många gånger. Men detta är en etapp på vägen, måste man säga. I utskottsutlåtandet förs en diskussion kring denna fråga om sänkt pensionsålder som jag anser mig kunna acceptera. Det moderna arbetslivets krav är, som jag redan sagt, mycket pressande för många. Mycket arbete är för tungt, och rättviseskäl har också framförts som ett motiv för lägre pensionsålder. Men det torde kunna diskuteras om en generell sänkning av pensionsåldern för alla just nu skulle vara den bästa utvägen. En sådan reform åsamkar samhället dryga utgifter, och man kan fråga sig om de pengarna inte kan användas bättre och mer rättvist. Människorna är mycket olika, de har mycket olika förutsättningar att sköta sitt arbete på äldre dagar, och arbetet är av mycket olika beskaffenhet. Frågan om huruvida pensionsåldern skall vara rörlig eller generell fordrar därför en grundlig utredning. Vi hälsar således med stor tillfredsställelse den parlamentariska utredning som regeringen har förutskickat i statsverkspropositionen. I den motion som folkpartiet avgav vid riksdagens början tog vi upp denna fråga och drog upp riktlinjer efter vilka vi ansåg att den aviserade utredningen borde arbeta. En hel del av dessa motionsförslag och önskemål har vi fått tillgodosedda. Vi föreslog där att man för det första skall utgå från en pensionsperiod, före vilken den enskilde kan välja när han vill pensioneras. Det bör för det andra finnas möjlighet för den enskilde att välja en successiv övergång till sin pension i samband med att han får en avtrappning av arbetet, ett lättare arbete, kanske ett deltidsarbete. För det tredje föreslog vi — det har inte tagits upp i utskottets utlåtande — att de som redan är pensionerade och alltså inte får någon fördel av de åtgärder som skulle vidtas enligt denna utredning skall omfattas av de förmåner som samhället ger och inte lämnas utanför. Utskottet utgår också från att utredningen tar upp pensionsfrågan i hela dess vidd. Detta innebär ju såväl en generell sänkning av pensionsåldern som de alternativ jag redogjort för, av vilka utskottet gjort de flesta till sina. Utskottet säger ifrån att så långt det är möjligt bör den enskilde försäkrades individuella situation få möjlighet att påverka hans pension. Därför anser vi inom folkpartiet att det inte finns anledning att nu aktualisera ett omedelbart införande av en generell sänkning av pensionsåldern. Man får invänta erfarenheterna av den utvidgade förtidspensionen och av utredningen.

Det finns de som har mycket svårt att över huvud taget klara en uppgift efter 60 års ålder, och det finns de som långt över 70 års ålder är så vitala att de kan utföra ett yrkesarbete i en eller annan form. Vad vi i folkpartiet saknar bland de krav vi fått tillgodosedda är förbättrade pensionsförmåner åt dem som redan nu har nått pensionsåldern. Vi har betraktat det som en orättvisa att dessa har blivit helt förbisedda. De som har det svårast ekonomiskt sett är naturligtvis de pensionärer som har liten eller ingen tilläggspension. Det pensionstillskott som kommit är en början, men det är så litet att det inte har någon reell ekonomisk betydelse. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 4. En grupp av människor som är illa hanterade av livet och av lagparagraferna är de handikappade. Vad jag nu skall säga några ord om är en liten grupp bland de handikappade. Det gäller framför allt unga handikappade som funnit varandra och gärna vill gifta sig med varandra för att vara varandra till glädje, stöd och hjälp. De har var sin förtidspension. Om de gifter sig minskas denna. Det är allt bra futtigt av samhället att ge dem denna lysningspresent. Nog skulle man kunna vara så generös mot dem att var och en fick behålla sin förtidspension. Det är vad reservationen 6 begär, och jag ber att få yrka bifall till denna. Herr talman! När det gäller inkomstreglerna för kommunalt bostadstillägg och hustrutillägg är vi folkpartister inom utskottet inte heller nöjda med utskottets förslag. Marginaleffekten vid en samtidig reduktion av de inkomstprövade folkpensionsförmånerna och avtrappning av det extra skatteavdraget för folkpensionärer i vissa inkomstlägen uppgår i en del fall till 90 procent. I den aviserade utredningen bör man uppmärksamma detta förhållande. En minskning av avdragsfaktorn för de inkomstprövade kommunala bostadstillläggen och hustrutilläggen bör enligt vår uppfattning eftersträvas. Även en höjning av de avdragsfria beloppen för sidoinkomster bör kunna prövas. Många äldre — det har jag sagt så många gånger att jag inte skall upprepa det annat än kortfattat — både vill och kan utföra något arbete efter pensioneringen, och denna vilja och förmåga bör samhället tillvarata utan att det åsamkar dessa äldre människor utgifter som inte svarar mot inkomsterna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall också till reservationen 9.

Herr talman! Även jag ber att få uttrycka tillfredsställelse över de förändringar som har föreslagits i propositionen och utskottsutlåtandet. Många av dem har diskuterats och förordats från vårt håll, och vi hälsar dem som sagt med tillfredsställelse. I stort sett kan man väl anse att utskottet är ense, trots att så många reservationer är fogade till utlåtandet. Man kan betrakta reservationerna som små anmärkningar i kanten för att på ytterligare några ställen få till stånd förbättringar som man tycker skulle kunna göras i anslutning till nu aktuella ändringar. Vi representanter för moderata samlingspartiet har undertecknat fyra reservationer till utskottsutlåtandet. Två av dem har avgivits tillsammans med folkpartiets ledamöter, och fru Hamrin Thorell har redan motiverat dem. Den ena gäller reservationen 6 som avser storleken av förtidspensionen till handikappade makar. Vi tycker också att man borde kunna göra en utredning för att se om man inte kunde ta bort den reduktion av pensionerna som sker om de gifter sig. Jag har klart för mig att det kan vara svårt att avgränsa vilka handikappade som skall få denna möjlighet och vilka som inte kan anses berättigade till denna förmån. Det måste ju vara en ganska väsentlig grad av handikapp för att man skall göra den skillnaden gentemot andra pensionärer. Likaså kan det, som utskottet påpekar, ha sina sidor att avgöra hur man skall förfara när förtidspensionen övergår i ålderspension. Med stigande ålder kommer ju allt fler människor i denna situation. Det är alltså nödvändigt att man utreder dessa frågor, men jag tror att det skall kunna vara relativt lätt gjort. Reservationen 7, som vi är ensamma om, utgår från det skatteförslag som skall diskuteras i morgon. När man går över till individuell beskattning kan man ju tycka att det också kan vara motiverat att pensionen beräknas individuellt. I själva verket skriver utskottet ganska förstående på denna punkt. Utskottet skriver att det förhåller sig ”onekligen på det sättet att en fullt genomförd individuell beskatining och individuell avgiftsbeläggning inom folkpensioneringen kan åberopas som skäl för en översyn av folkpensionssystemets förmånssida i syfte att genomföra individuella förmåner”. Inför det skatteförslag som skall diskuteras i morgon tycker vi det finns motiv för att göra en utredning på denna punkt. Därför föreslår vi i denna reservation att riksdagen skall hos Kungl. Maj:t anhålla om en utredning om individuella folkpensioner i enlighet med vad som anförts i motionen. Reservationen 8 gäller beräkningen av inkomsterna vid de inkomstprövade kommunala bostadstilläggen. När man kommer över en viss förmögenhetsstorlek skall enligt nuvarande bestämmelser en tiondedel av förmögenheten räknas som inkomst. Vi går med på detta förslag nu men anser att det inte är riktigt bra ändå. Om förmögenheten ger avkastning blir ju denna en inkomst som reducerar bostadstillägget ganska snart. Om förmögenheten däremot inte ger någon inkomst alls kan man fråga sig om det är riktigt att förmögenheten skall reducera de inkomstprövade förmånerna. Vi hemställer om en utredning även på denna punkt. Slutligen är vi också medundertecknare av reservationen 9 som berör samma fråga men där det gäller beräkningen av sidoinkomsterna vid inkomstberäkningen för bostadstilläggen.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

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 34 grundar sig dels på en proposition av Kungl. Maj:t, dels på en rad motioner. Jag skall beträffande detta paket bara ta upp en delfråga till behandling, men en delfråga som vi anser vara utomordentligt väsentlig, nämligen frågan om sänkt pensionsålder. Här föreligger en partimotion från centern. Detta är ingen ny fråga. Vi har från vårt håll diskuterat den under hela 1960-talet, och som fröken Pehrsson erinrade om har varje riksdag sedan 1961 haft motioner i denna riktning. Dessa motioner från vårt håll har avstyrkts av andra lagutskottet, centerrepresentanterna har reserverat sig, och riksdagen har följt utskottet. Sådan har gången varit år efter år. Fjolåret var ett litet undantag. Vi fick då uppleva reservationer som också anslöt sig till en sänkning av pensionsåldern — med alla reservationer som fanns mot reservationerna. Jag skall senare återkomma till detta. Även utanför riksdagen har det uppstått en stor debatt om sänkt pensionsålder. Frågan har diskuterats i många sammanhang. Man har ibland en känsla av att många här i riksdagen inte vill kännas vid den debatten. Jag vill erinra om att när centerledaren herr Hedlund tog upp dessa frågor under Visbystämman år 1968 så gav det underlag för en vidgad debatt med verklig irritation på åtskilliga håll. Socialministern har också i olika omgångar sagt nej till en sänkning av pensionsåldern. För centerpartiet har frågan om en sänkt pensionsålder under hela 1960-talet varit en av de mest angelägna. När vi nu passerat tröskeln till 1970-talet är det för oss den mest angelägna frågan att lösa. Vi kommer att enträget och bestämt driva den tills det blir ett positivt beslut i riksdagen. Vi har tidigare i år diskuterat frågan om en sänkt pensionsålder, nämligen under remissdebatten. Sedan dess har socialministern äntligen kommit till klarhet om att en sänkning av pensionsåldern måste genomföras. Han har också förklarat att frågan skall utredas. Ang. vidgad förtidspensionering, m.m. Vilka utredningsdirektiven blir vet vi ännu ingenting om — det är höljt i dunkel. På den punkten har emellertid från centerpartihåll framförts två konkreta förslag, dels att i utredningsdirektiven skall ingå en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år, dels att den lägre pensionsåldern skall träda i kraft den 1 januari 1972. Vilka är då skälen för dessa våra konkreta yrkanden? Den nuvarande allmänna pensionsåldern på 67 år har gällt allt sedan år 1914. Det är en alltför hög pensionsålder med hänsyn till den förslitning som sker på många människor. Allt fler människor utanför riksdagen börjar också inse det. En växande opinion fordrar att den allmänna pensionsåldern skall sänkas till 65 år. Vi som har nära kontakt med vardagsoch arbetslivets människor, med blåblusarnas och de valkiga nävarnas folk, känner till hur väl motiverat kravet om en sänkt pensionsålder är. Det kan inte vara rimligt och riktigt att det svenska folket skall vara uppdelat i två hälfter i fråga om pensionsålder, de som är privilegierade och blir pensionerade vid 65 års ålder eller tidigare och de som blir det vid 67 års ålder. Vilka återfinns då i den senare gruppen? Jo, främst är det de som tidigt gått ut i arbetslivet, som ofta inte har annan skolutbildning än sexårig folkskola och främst kan hänföras till de kroppsarbetandes skara. Kan det vara rimligt, ärade kammarledamöter, att dessa människor på grund av att de upplevde sin ungdom i Fattigsverige, då möjligheter till utbildning utöver folkskola saknades, skall vara satta på undantag hela livet? Tyvärr är det så att dessa människor har det tyngsta arbetet, den längsta arbetsdagen, den högsta pensionsåldern och dessutom i regel är att hänföra till låginkomstgrupperna. Många talar sig i dag varma för att hjälpa låginkomstgrupperna, men vilka möjligheter finns det egentligen? I en nyutkommen lärobok i samhällskunskap för gymnasiet behandlas dessa frågor på ett sätt som det kan vara värt att få till kammarens protokoll: ”Arbetsmarknaden och organisationsmönstren vid arbetsplatserna fungerar traditionellt som den viktigaste mekanismen för skiktningen av människorna mellan olika inkomstoch socialgrupper. Detta gäller självfallet direkt för alla personer på arbetsmarknaden men också indirekt: för t.ex. barn och hemmafruar är de sociala och ekonomiska villkoren beroende av ”hushållsföreståndarens” arbetsmarknadsvillkor, för sjuka och pensionärer är de egna tidigare arbetsmarknadsvillkoren av betydelse. Låginkomstoch låglöneproblemet kommer med all säkerhet att bli ett av 1970-talets mest omdiskuterade inhemska samhällsproblem. På det inrikespolitiska planet kan detta problem anses motsvara vad u-landsproblemet betyder på det internationella planet.

Jag ber att få nämna att detta var ordagrant citerat ur Samhällskunskap för gymnasiet, som utkommit i år. Dessa ord ur läroboken är också värda att begrunda både av lärarna och av eleverna i gymnasiet. Jag hoppas att det skall kunna ge något av socialt engagemang och medkänsla inför våra egna svenska problem i detta nu, när jämlikhetsdebatten förs på alla nivåer. Menar man i den debatten allvar med att man är beredd till in. satser, finns det anledning att var och en av oss begrundar lärobokens ord. Klyftorna tenderar att öka, ”de bäst situerades ”välfärd” kan till stor del anses vara baserad på de sämst situe rades brist på "välfärd ”. Menar man allvar med talet om utjämning, förutsätter detta att privilegierade grupper medvetet måste ge avkall på sina privilegier. Måste inte detta också gälla pensionsåldern? Det svenska folket är, som jag tidigare sagt, delat i två hälfter därvidlag. Hur upplever man dessa klasskillnader ute i arbetslivet, ute bland vanligt folk? Jo, det är så, som jag förut sagt, att den som har kontakt med verkligheten vet att pensionsålderns sänkning för närvarande är den mest aktuella frågan ute i landet, i fackföreningarna och på arbetsplatserna. Vid våra politiska sammankomster återkommer ständigt frågan: Hur blir det med pensionsåldern? Inför första maj i år hade Byggettan här i Stockholm som främsta krav ”Sänk pensionsåldern”. Träindustriarbetareförbundet har fört fram samma krav vid flera tillfällen, och inom Metall och skogen har man gjort detsamma. Och det är naturligt, när vi här har ett område som släpar efter. På område efter område har skett förbättringar: arbetstid, semester, löner har förbättrats, men pensionsåldern är fortfarande densamma efter drygt 50 år. Ärade kammarledamöter! År 1914 fick vi den nuvarande pensionsåldern. Ännu 50 år efter det att vi fick den allmänna folkpensionen i vårt land har vi fortfarande kvar samma pensionsålder för de stora kroppsarbetande grupperna. Det gäller både kvinnor och män, hemarbetande husmödrar, allesammans har 67 år som pensionsålder. Man har under senare tid ofta satt i fråga politikernas vilja och förmåga att se verkligheten sådan den är. Pensionsåldern och diskussionerna kring denna har bidragit till detta. Många har börjat misstro att denna, som jag vill se det, viktigaste sociala fråga skall komma till en lösning. För centern och för mig står det klart att det brådskar med ett positivt beslut. Äntligen har också andra lagutskottet upptäckt att Ang. vidgad förtidspensionering, m.m. frågan om en sänkt pensionsålder inte går att nonchalera. Men det är tydligen under stor självövervinnelse som utskottet konstaterar att man inte är främmande för att utvecklingen går mot ett system, där folk i en framtid får möjlighet till full ålderspension tidigare än vid uppnådda 67 år. Läser man vidare i utskottsutlåtandet, finner man att det nog lär dröja innan det blir någon allmän sänkning av pensionsåldern i vårt land. Vad som förvånar mig är att ingen av utskottets socialdemokratiska ledamöter, trots socialdemokratiska motioner, har anslutit sig till förslaget om en sänkning av pensionsåldern. Är herr Yngve Persson och hans medmotionärer bara en ropandes röst i öknen? Att moderater och folkpartister inte stöder förslaget förvånar mig mindre. Folkpartiet har också en partimotion, vilket fru Hamrin-Thorell erinrat om, där man konstaterar att pensionsåldern inte kan höjas för den som redan har 65 år som pensionsålder men att normal pensionsålder bör vara 63—70 år. Man är ju van vid det mesta från det hållet, höll jag på att säga — detta inte minst efter fjolårets reservation i frågan om pensionsåldern. Men nog slår väl ändå detta nästan alla rekord. Vad vill man egentligen från folkpartiets sida? Vill man sänka pensionsåldern för en del människor och höja den för dem som redan har 67 år som åldersgräns, eller vad menar man? Vill man ingenting och allting? Låt oss få ett rejält besked på den punkten och inte detta hattande fram och tillbaka. Så några ord till moderaterna också. Herr Kaijser, som är läkare, kan väl inte ha undgått att märka. den förslitning som sker av den äldre arbetskraften i dag. Redan när man är uppe i 50 årsåldern betraktas man på en del håll som överårig, och för den som är 60 år är det svårt att få ett nytt arbete. Många som är kvar i sitt arbete frågar sig med bävan och oro hur krafterna skall räcka fram till 67 års ålder. Vad är det som inträffar hos den äldre arbetskraften? Därom kan läkarna vittna i sina rapporter: dåliga ryggar, ont i lederna, reumatiska sjukdomar, stressjukdomar såsom hjärtoch kärlsjukdomar är ofta återkommande rubriceringar på den äldre arbetskraftens hälsostatus. Det har ibland sagts att ett kultursamhälle skall bedömas efter hur man ser på åldrandets problem. Jag är den förste att erkänna att det har skett utomordentliga förbättringar. Erkänner man inte det har man gått blind genom livet. Men jag måste också med skärpa säga ifrån att vi här har en sak som vi har försummat, nämligen en allmän sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Vi har från centerhåll under hela 1960-talet hävdat att en sänkning av pensionsåldern är en av våra viktigaste rättviseoch jämlikhetsfrågor. Herr talman! När vi nu gått in i 1970-talet är det vår mest angelägna fråga att lösa. Det gäller de människor som gick ut i arbetslivet i slutet av 1910-talet och i början av 1920-talet. Det gäller dem, herr talman, som med sitt arbete verksamt bidragit till att lägga grunden till dagens s.k. välståndssamhälle. Det gäller dem, ärade kammarledamöter, som nalkas aftonen på ett långt livs arbete. Men det gäller också någonting mer. Det är frågan om vår vilja, vår känsla för, vår solidaritet med dessa kvinnor och män, som tillhör den del av svenska folket för vilken pensionsåldern är 67 år. Ingen lär kunna påstå att det är någonting verklighetsfrämmande man begär när man reser kravet på en sänkning av pensionsåldern till 65 år. År 1970 är tvåkammarriksdagens sista år. Det skulle hedra denna kammare om den i dag kunde fatta ett beslut om pensionsålderns sänkning till gagn för de många och de små i detta land. Det vore för denna kammare ett värdigt beslut, ett beslut om vilket man kunde säga att det vittnar om sinne för rättvisa och jämlikhet. Ett beslut om sänkning av pensionsåldern skulle, herr talman, hälsas med tillfredsställelse av alla dem som med strävsamt, idogt arbete fyllt sitt liv. Slutligen skulle vi genom ett beslut om sänkning av pensionsåldern till 65 år från den 1 januari 1972 få en lösning på den mest angelägna sociala fråga vi har i dag. Herr talman! Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen 3, avgiven av fröken Pehrsson och herr Gustavsson i Alvesta, vari hemställes att riksdagen måtte besluta att pensionsåldern skall sänkas från 67 till 65 år och att detta skall ske från och med den 1 januari 1972. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3 under punkt J.

Herr talman! Vi anser att ett av de största värdena med denna proposition och detta utskottsutlåtande är de vidgade möjligheterna att ge pension vid en lägre ålder än den tidigare fastställda, 67 år. Det är detta som är det stora värdet i förslaget. Man skall nu inte enbart ta hänsyn till om vederbörande är invalid utan också till vederbörandes arbetsmöjligheter. Det är av stort värde och ett steg i den riktning som herr Eric Carlsson talade för. Men vi anser också att det finns en hel rad människor, för vilka den nu fastställda pensionsåldern är onödigt låg. När vi t.ex. ser våra talmän fungera så perfekt som de här gör, måste vi konstatera att det är av stort värde att kunna ta vara på den arbetskapacitet som de har. Om man skall se det hela idealt, måste man anse att det bör finnas en vid pensioneringsperiod inom vilken pensionsåldern kan väljas. Just det förslag som nu föreligger innebär ju ett steg i riktning mot att möjliggöra för dem som — vilket herr Eric Carlsson sade — slitits ut i arbetet att få en

Herr talman! Omställningen inom näringslivet medför mycket stora problem för de anställda och även för företagare som ofta måste lägga ned sina företag. Ett av de större problemen i dagens läge är därför att skapa trygghet för dem som inte längre har sysselsättning men framför allt naturligtvis för dem som inte längre är attraktiva på arbetsmarknaden och som det alltså är svårt att omplacera. Det gäller i större utsträckning äldre personer som drabbas av arbetslöshet och som har svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden mot yngre och mera välutbildade kamrater. Trygghet för de yrkesverksamma kan skapas genom omplacering till andra företag och genom utbildning som underlättar omplaceringen. För människor som inte kan erhålla sin trygghet på detta sätt genom omplacering eller genom utbildning gäller det att skapa en annan trygghet. En av de vägar som då bör prövas är att dels sänka pensionsåldern, dels mildra reglerna för erhållande av förtidspension. Med anledning av vad herr Eric Carlsson här yttrade tidigare vill jag bara erinra om att folkpartiet tog upp denna fråga om liberalare regler för förtidspension i en motion daterad den 15 januari i fjol. I motionen begärdes att en blivande utredning borde få i uppdrag att överse samtliga regler inom förtidspensioneringen. Som exempel på bestämmelser som borde bli föremål för översyn nämndes bl.a. att lättare partiellt invalidiserade, tillhörande vad man kallar grupp III och vilkas invaliditet uppskattades till minst hälften men inte till två tredjedelar, endast fick en tredjedel av folkpensionen. Eftersom deras invaliditet uppskattades = till minst hälften, borde enligt motionärernas uppfattning deras pension också utgå med hälften av full pension.

Några dagar därefter uppdrog regeringen åt riksförsäkringsverket att verkställa en utredning i denna fråga. Det är med ledning av denna utredning som regeringen nu har lagt fram sin proposition om vissa regler för förtidspension, vidgade möjligheter för äldre förvärvsarbetande att få förtidspension i form av folkpension och ATP och likaså förslaget att halv pension skall utgå till dem som har arbetsförmågan nedsatt med hälften men inte över två tredjedelar. Dessa vidgade möjligheter är ju av stor betydelse för den äldre arbetskraften. Utskottet har också enigt slutit upp bakom de förslag som gäller just ändringarna i möjligheterna att erhålla förtidspension. Utskottets vice ordförande har här tidigare utvecklat sin syn på denna fråga. När det gäller förtidspensionen skall jag bara beröra ett par speciella punkter. Den s.k. åldersgränsen för den mildare pensionsprövningen har regeringen satt till 63 år, under det att jag som motionär och reservant och ytterligare några motionärer och reservanter har hållit på 60-årsåldern. Det kontanta stödet till äldre arbetskraft börjar ju utgå redan vid 60 år och kan i vissa fall även börja utgå vid 55 år. Riksförsäkringsverket har också övervägt att fastställa denna gräns till antingen 60 eller 63 år; man har tydligen varit mycket tveksam om vilken gräns man skulle stanna för. Riksförsäkringsverket säger t.ex. i sin utredning att i praxis gäller en mildare invaliditetsbedömning för försäkrade som fyllt 60 år. Att man i detta hänseende dragit gränsen vid 60 år sägs ha berott på de erfarenheter man haft av svårigheterna att arbetsplacera och rehabilitera dem som uppnått denna ålder. Man säger vidare att liknande svårigheter föreligger i många fall även före 60 års ålder. Riksförsäkringsverket anför också att gränsen för den utvidgade rätten till förtidspension — med hänsyn till att den vanliga pensionsåldern är 67 år — inte rimligen kan sättas högre än vid 63 år. Att man stannat vid 63 år har den omständigheten att det inom det nuvarande pensionsförsäkringsystemet går att få förtida uttag redan vid denna ålder talat för. Det äldre stödet börjar som jag redan sagt utgå vid 60 års ålder eller vid företagsnedläggning redan vid 55 år. Vissa pensionsdelegationer liksom också vissa länsarbetsdirektörer anser att gränsen borde ha dragits vid 60 år. Stockholms stads andra pensionsdelegation säger t.ex. att utsikterna till rehabilitering av betydelse för försörjningsförmågan med nuvarande resurser inom arbetsvård och sjukvård i dessa fall är ytterst små, framför allt när det gäller personer över 60 års ålder. Jag tycker därför att den av reservanterna föreslagna åldersgränsen på 60 år är synnerligen väl motiverad, och jag yrkar bifall till denna reservation. Ett annat problem som tagits upp i reservationen 1 gäller frågan om pensionsdelegationernas sammansättning. För närvarande består dessa delegationer av fem ledamöter vilka utgörs av ordföranden i kassans styrelse eller annan av Kungl. Maj:t utsedd ordförande samt två av socialstyrelsen utsedda läkare och två av landstinget utsedda 1edamöter. Här föreligger motioner om att de ytterligare två ledamöter som avses ingå i pensionsdelegationen skall utses av landstinget i stället för av riksförsäkringsverket. Motionärerna anser det principiellt felaktigt att det verk som är beslutande organ i andra instans utser ledamöter som skall fatta beslut i första instans, varför de föreslår att de nya ledamöterna utses av landstinget, varigenom man också får bättre garanti för att erhålla ledamöter med kännedom om de lokala arbetsmarknadsförhållandena. Utskottet kan enligt sin skrivning inte tillmäta motionärernas principiella invändning någon vikt. Man säger att samma invändning som här riktas mot riksförsäkringsverkets utseende av dessa ledamöter också kan riktas mot att verket utser kassans direktör som föredragande i pensionsärenden och för andra tjänstemän. Utskottet säger också att systemet med att överprövande myndighet utser befattningshavare i en lägre instans har följts inom andra delar av förvaltningen, och så avstyrker man förslaget att landstingen skall utse de här aktuella två ledamöterna. Jag tycker att utskottets motiv i denna fråga inte är särskilt hållbart. Såvitt jag kan förstå är de här ledamöterna i pensionsdelegationen inte på något sätt tjänstemän i egentlig mening utan snarare något slag av förtroendemän som skall bidra med sin kännedom om lokala arbetsmarknadsförhållanden, om människor 0. s. v. De skall kunna lägga praktiska synpunkter på pensionsdelegationens handläggning av just de här ärendena. Pensionsdelegationerna har såvitt jag vet över huvud taget ingenting att göra med tillsättande av tjänstemän av något slag. Dessa delegationer åligger det att avgöra frågor om förtidspension, sjukbidrag, invaliditetstillägg samt invaliditetsersättning, och de har såvitt jag kan förstå inte något med kassans interna arbetsordning och organisation att göra. Oftast är det väl så att ledamöterna i lokala och statliga organ inte utses av vederbörande verk, även om förslag lämnas därifrån, utan i allmänhet utses dessa av Kungl. Maj:t. En principiell invändning häremot tycker jag är viktig för dem som vill att det lokala inflytandet skall öka även inom de statliga lokala verken. Det är ju viktigt att de demokratiska institutioner som finns ute i landstingen och kommunerna kan öva inflytande också på handläggningen av ärenden som föredras och som handläggs i olika statliga organ. Det är såvitt jag kan förstå ett led i tanken att bringa medborgarna närmare beslutsprocessen, att besluten inte skall behöva gå via representanter som utsetts från statliga verk i Stockholm eller från regeringen. En decentralisering av utnämningen i de olika statliga delegationerna skulle säkert vara av stort värde, inte bara praktiskt utan också principiellt. När det gäller frågan om rätten till förtidspension har viktiga ändringar företagits i 7 kap. 1 och 3 §§ i lagen om allmän försäkring. Här talas inte längre enbart om sjukdom utan även om annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Vad beträffar nedsättning av prestationsförmågan uttalas att i fråga om äldre försäkrad skall bedömningen främst avse hans förmåga och möjlighet att bereda sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han tidigare utfört eller genom annat för honom tillgängligt lämpligt arbete.

Man skall över huvud taget nu ta större hänsyn till svårigheterna att på grund av läget på arbetsmarknaden bereda äldre personer lämpligt arbete. Vidare skall dessa per Ang. vidgad förtidspensionering, m.m. soner inte behöva undergå omskolning för att få en arbetsplacering, om de inte vill detta. Det är värdefullt att utskottet säger att bestämmelserna ger pensionsdelegationerna utrymme för en betydligt friare bedömning av rätten till förtidspension efter individuella förhållanden. Jag hoppas att de nya bestämmelserna verkligen kommer att tillämpas i den anda som syftet med dem har varit, nämligen att underlätta för äldre personer som inte ganska omgående kan få arbete att i stället erhålla förtidspension, om de så önskar. När vi i fjol, herr Carlsson, i denna kammare diskuterade frågan om utredning rörande en allmän sänkning av pensionsåldern, så gick utskottets majoritet emot detta. I en reservation, där jag stod som första namn, yrkades bl.a. på en utredning om sänkning av pensionsåldern och att man även skulle överväga en flexiblare pensionsålder. Utskottets majoritet ansåg då att frågan var för tidigt väckt. Utskottet kunde inte i det läget förorda en sänkning av pensionsåldern för alla försäkrade. Man sade ungefär att när tillgängliga resurser medger en sådan reform kan en utredning av de lagstiftningsfrågor som hänger samman med frågan med all sannolikhet klaras av på förhållandevis kort tid. Att som en förberedande åtgärd sätta i gång en utredning ansåg utskottet därför inte motiverat. Om reformen dröjer ytterligare en tid hinner också tilläggspensioneringen byggas ut med följd att den sammanlagda pensionsnivån kommer att stå i bättre paritet med den allmänna levnadsstandarden, sade utskottet vidare, och så avstyrktes motionsyrkandena. I reservationen anfördes att utskottet borde ha ansett frågan vara så angelägen och ha så många förgreningar att tiden vore inne att påbörja en utredning kring hela problemkomplexet. Reservanterna ville att utskottet sålunda i princip skulle ansluta sig till de uppfattningar om en mera rörlig pensionsålder som kommit till uttryck i motionerna. I dag är utskottet mera enigt om önskemålet att utreda frågan om en sänkning av pensionsåldern. Det har ju tidigare meddelats att man har för avsikt att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda frågan om pensionsåldern inom den allmänna försäkringen — detta har sagts bl.a. i propositionen. Därför har väl de socialdemokratiska ledamöterna ändrat åsikt och gått med på att frågan skall utredas. Jag är för min del speciellt glad för att det förslag, som har tagits upp i folkpartiets partimotion i år, i stort sett fått utskottets stöd. Man vill överväga en generell sänkning av pensionsåldern under 67 år liksom frågan om en mera rörlig pensionsålder. Detta är alltså saker som bör omfattas av utredningens uppdrag. Regler om förtida uttag av pension kommer, sägs det, särskilt att aktualiseras i detta sammanhang. Även frågan om en mjukare övergång till pensioneringen bör bli föremål för utredning. Allt detta är förslag som folkpartiet har fört fram i sin partimotion och önskemål som även har uttalats vid föregående hösts landsmöte. Det är dock en fråga som man från utskottets sida inte har tagit fasta på, nämligen frågan om att inte begränsa sänkningen av pensionsåldern och annan förbättring för nytillkomna pensionärer till personer som ännu inte har fått pension. Enligt vårt förslag bör de förbättrade förmånerna omfatta också dem som redan är pensionärer. Det är synnerligen angeläget att de som redan har pension kan erhålla förbättrade förmåner, och detta gäller speciellt dem som har ingen eller liten tilläggspension. Dessa bör också omfattas av den utredning som utskottet har uttalat sig för. Denna grupp kommer ofta i kläm när det gäller standardutvecklingen; pensionen ökar i de flesta fall inte i takt med lönerna. Jag är särskilt tacksam för att statsrådet har uttalat att han har för avsikt att ta upp frågan om standardsäkring av pensionerna i samma utredning. Detta begärde fjolårets riksdag med anledning av en motion av mig och några andra inom folkpartiet. Den frågan blir nu tydligen hopkopplad med frågan om pensionsåldern i den stora utredningen. Frågan kunde kanske ha tagits upp tidigare, men när utredningen börjar med sitt arbete — jag hoppas att den kommer i gång snarast möjligt — blir väl också frågan om standardsäkring av ATP föremål för behandling. Jag yrkar, herr talman, bifall till de reservationer som jag har undertecknat.

Herr talman! Jag önskar i första hand göra en kommentar till utskottets skrivning på sidan 34 i utlåtandet.

Den första förutsättningen måste vara, ansåg Landsorganisationen, att vederbörande orkar utföra sitt arbete. En andra förutsättning skulle vara att vederbörande under lång tid varit arbetslös utan att kunna få ett lämpligt och stadigvarande arbete. En tredje förutsättning var att det är fråga om arbetare som i samband med strukturomvandling och teknisk förändring i arbetslivet har svårt att finna ett lämpligt arbete. Mot den bakgrunden måste den medicinska bedömningen få en underordnad betydelse. Utskottet har nu tagit upp frågan om den medicinska bedömningen. Jag för utsätter att utskottets utlåtande skall tolkas ungefär på så sätt att den medicinska prövning som utskottet talar om bör vara ett skydd för en arbetstagare som önskar kvarstå i arbetet men som arbetsgivaren önskar skulle söka förtidspension. Jag vill i sådana fall starkt understryka värdet av en medicinsk bedömning.

Ofta kan det nämligen vara så att den som söker förtidspension efter dessa regler inte är sjuk eller invalidiserad i annan mån än att han har den kraftnedsättning som följer med en högre ålder, alltså 63 år eller däröver. Jag anser att det då är fullt motiverat att den medicinska bedömningen får en underordnad betydelse. I det resonemang som har föregått den skrivelse som Landsorganisationen överlämnade till regeringen och i de samtal som har förts även under utredningens gång har ofta exemplifiering gjorts med olika yrkesgrupper. Skogsarbetarna har vid dessa överläggningar ofta nämnts såsom en grupp som i hög grad behöver en lägre avgångsålder från sitt arbete. Det är också ofta omöjligt att bereda sådana grupper ett lättare arbete. I det sammanhanget får inte den medicinska prövningen bli mer omfattande än att man konstaterar att vederbörande på grund av sin ålder inte kan fortsätta sitt tidigare hårda och pressande arbete. Hela grunden för det förslag som regeringen har lagt fram är att skapa möjligheter till förtidspension för arbetstagare med ett tungt, hårt och pressande arbete. Då får den medicinska bedömningen inte komma in i bilden alltför mycket, utan man skall bedöma frågan från arbetsmarknadsmässiga synpunkter såsom det primära. Man räknar med att 15 000 å 20 000 personer under det första året av den nya lagstiftningen skall söka förtidspension efter de nya reglerna. Efter några år kan cirka 80000 människor komma att beröras. Det är nämligen ungefär det antalet som befinner sig i de åldersgrupper som kan komma in i bilden i detta sammanhang. Min förhoppning är att vad som här föreslås är ett första steg på vägen mot en lägre pensionsålder. Det är fullt riktigt, anser jag, att denna reform till att börja med omfattar de människor inom dessa åldersgrupper som har de tyngsta arbetena. I debatten har talats om och motionsledes har framförts förslag om en allmän sänkning av pensionsåldern från 67 år till 65 år. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att vi nu har kommit dithän att det är möjligt att börja utreda frågan om en sänkning av den generella pensionsåldern. Men vi måste ha klart för oss att en sådan utredning, även om den rent tekniskt inte lär vara svår att göra, naturligtvis måste innefatta de ekonomiska aspekterna. Ja, man skulle kanske inte ens behöva någon utredning, därför att det ju självklart finns motiv för en sänkning av pensionsåldern. Man har gissningsvis uppskattat att varje sänkning av den allmänna pensionsåldern med ett år kostar 400 miljoner per år, och det skulle alltså bli fråga om 800 miljoner per år. Därmed är man inne på en ekonomisk avvägning som har stor betydelse. Jag tror för min del att kostnaden kommer att bli större än så, ty en utredning kan icke rimligtvis begränsas till den allmänna pensionsåldern. Här måste ju också i utredningsarbetet ingå andra frågeställningar, som har mycket intimt samband med åldern och hela pensionsfrågan. Jag vill i detta sammanhang nämna <pensionsnivån, som icke är tillfredsställande för lägre inkomsttagare. Vi har hela kategorin handikappade, som lär uppgå till några hundra tusen. De får från pensionssynpunkt en behandling som inte är tillfredsställande, och de bör naturligtvis också i en kommande utredning bli föremål för den omprövning som kan anses vara befogad.

När riksdagen så småningom skall ta ställning till utredningsarbetets resultat kommer det också kostnadsmässigt att vara en större fråga än de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå enbart genom sänkning av den allmänna pensionsåldern med två år. Jag har velat göra dessa kommentarer till utskottsutlåtandet främst för att understryka att den medicinska bedömningen här icke får tillmätas någon avgörande betydelse, utan att det är den arbetsmarknadsmässiga bedömningen som måste vara utslagsgivande för de kategorier det här är fråga om. Det är också detta som är anledningen till att frågan om möjlighet till tidigare pensionering över huvud taget har aktualiserats.

Herr talman! Jag har ingen anledning att invända något mot vad herr Geijer sade. Men jag vill komplettera herr Geijers framställning med att hänvisa till vad andra lagutskottet sade 1969 om sänkt pensionsålder, nämligen att när tillgängliga resurser medger en sådan reform, kan en utvidgning av de lagstiftningsfrågor som hänger samman därmed med all sannolikhet klaras av på förhållandevis kort tid. Det var alltså vad utskottet konstaterade 1969 i fråga om utredningar om en sänkning av pensionsåldern. Det är från dessa utgångspunkter som vi har bedömt att vi kan lägga fast i direktiven kravet på en sänkning och också en tidpunkt, den 1 januari 1972. När man diskuterar kostnadsvolymen måste man ta hänsyn till att det redan nu finns en stor grupp av förtidspensionärer och sådana som uppbär ersättning från sjukförsäkringen. Jag är därför inte övertygad om att de höga siffror för kostnaderna som herr Geijer redovisade är helt korrekta, om man ser frågan i dess hela vidd. Det var intressant att lyssna till herr Geijer när han utvecklade kriterierna för när förtidspensionering kan beviljas. Jag tror det är angeläget att ha dessa kriterier klara. Tyvärr är erfarenheterna sådana att man ibland har en känsla av att det när man i dag förtidspensionerar en person kan vara ganska säregna bedömningar — jag skall uttrycka mig försiktigt — som här kommer in i bilden. När herr Geijer redovisar grupper som speciellt kan komma i fråga för tidigare pensionering vill jag säga att man här även bör tänka på de många kvinnor som nu ställts utanför. Oändligt många kvinnor har i dag en utomordentligt besvärlig situation när det gäller utkomst och sysselsättning. För dem skulle en sänkning av pensionsåldern också ha en mycket stor betydelse.

Herr talman! Jag vill först säga ett par ord till herr Geijer med anledning av hans påpekande av vad som finns skrivet på sidan 34. När det gäller förtidspensioneringen har vi i huvudsak diskuterat dem som blir arbetslösa i samband med företagsnedläggning eller av andra skäl och som inte kan få nytt arbete. Men när man diskuterar verkningarna av en sådan liberalisering av förtidspensioneringen kommer ju också in i bilden arbetare som enligt arbetsgivarens förmenande har kvar så liten del av sin arbetsförmåga att de bör söka förtidspension. Likaså kan ju en arbetare själv också ha en känsla av att han mådde bäst av om han fick sluta och erhöll pension därför att han har svårt att klara påfrestningarna. I alla sådana fall där initiativet till förtidspensionering kommer från andra än arbetsmarknadsmyndigheterna är det väl nödvändigt att man har i varje fall en viss medicinsk prövning. För alla dem som var i den situation som Landsorganisationen närmast tog sikte på när den gjorde sin framställning om en liberalisering blir väl i fortsättningen den medicinska prövningen inte någonting annat än en rent formell sak. Jag har redan konstaterat att om arbetsmarknadssituationen är sådan att vederbörande inte kan beredas någon ny sysselsättning inom rimlig tid och har nått 63 års ålder, så skall han inte behöva undergå omskolning och heller inte flyttas från orten. Då har man alltså förtidspensioneringen att ta till. Jag tror inte att det är någon risk för att vad utskottet skrivit kommer att tillämpas på det sättet att den medicinska prövningen kommer att få så stort inflytande att den tar över den rent arbetsmarknadsmässiga prövningen, som i och för sig är motivet för att ändringsförslaget kommit fram nu. Sedan vill jag, herr talman, säga att jag är något förvånad över att så många reservationer avlämnats till utskottets utlåtande. Inom utskottet är man ju praktiskt taget helt överens om att det är ett mycket bra förslag som lagts fram. Det har framställts yrkanden i den riktningen tidigare, men när yrkandena nu förverkligas i en proposition är det en allmän anslutning till propositionen. Vid behandlingen av frågan har vi emellertid tagit upp nio motionspar från den allmänna motionstiden vid riksdagen början, och dessutom har fem motionspar väckts i anslutning till propositionen. Det har ju inneburit att hela frågan har fått en helt annan omfattning än om yrkandena hade begränsats uteslutande till den fråga som berörs i propositionen. Då hade vi inte fått alla dessa yrkanden som det nu här har talats om och som vi har diskuterat tidigare och som inte är någonting annat än en upprepning av motioner i början av årets riksdag. Läget förändras inte av hur ivriga talarna än är att tala om att den eller den frågan har de tagit upp för länge sedan. Jag vet inte om de vill ha förtjänsten av att frågan nu har kommit i det skedet att man nu kan spåra en lösning, i varje fall i de avseenden som propositionen gäller. Det är emellertid inte bara det att yrkandena har fått en stor omfattning. Kostnaderna för att förverkliga dessa många yrkanden har också nått en sådan omfattning att det inte funnits någon möjlighet för utskottet att utreda vad det hela skulle kosta. Många av de frågor som avvisats avvisas väl därför att vi inte har resurser att tillgodose önskemålen. Sedan kan jag hålla med om att man i vissa fall kan möta motiv som kan betraktas som litet underliga.

Jag tycker att det finns mycket starka motiv för att man stannar där, i synnerhet som man inte betraktar det som en absolut gräns som inte kan underskridas. Även av arbetsmarknadsmässiga skäl kan man alltså underskrida gränsen. För dem som faller under de tidigare reglerna i fråga om förtidspensionering finns ingen åldersgräns. Men även för dessa har det i regel blivit på det sättet att nedsättningen av arbetsförmågan inträtt vid högre ålder. Redan nu tillämpas en viss liberalisering av reglerna för att möjliggöra det stöd som vederbörande måste ha. Jag kan alltså inte se att det är någonting underligt i vare sig förslaget i propositionen eller utskottets motivering för anslutning till detta förslag. Jag tycker att önskemålen att nå ner till 60 år är ganska naturliga. Men jag vet inte varför man i så fall skulle stanna vid 60 år. Det finns de som tycker att man skulle kunna gå ner till 55 år. Och det kan man faktiskt göra i fråga om äldrestödet. Äldrestödet skall emellertid utgå till sådana som man hoppas kunna bereda ny sysselsättning. Det skall alltså tillämpas endast under en övergångstid. Men den som nått 63 år skall om vederbörande själv vill kunna övergå till förtidspensioneringen. Vi har i utskottet inte velat betrakta det som någon särskilt stor förmån att få gränsen så låg som möjligt. även arbetsgivaren kan konstatera om vederbörandes arbetskraft blivit nedsatt i sådan utsträckning att han skulle vilja bli kvitt honom och därför be honom att söka förtidspension. Förtidspensioneringen har nämligen den nackdelen att man inte kan ha sysselsättning vid sidan om den, utom i mycket begränsad omfattning. Här rör det sig om den som tillerkänns hel förtidspension. Han får inte ha mer än en viss inkomst. Överstiger inkomsten den fastställda gränsen, så sänks pensionen till en lägre nivå. Det bör varken vara önskvärt eller erforderligt, när vederbörande nått en sådan ålder. Fru Hamrin-Thorell sade något som jag tycker var en aning underligt, men det var någon som upprepade det, nämligen att de som får fördelar av den reform som nu föreslås inte blir de som redan är pensionerade. Det är ju alldeles omöjligt att tillämpa dessa liberala regler på dem som redan är pensionerade. Det är väl ingen som räknat med att det skulle vara nödvändigt med en särskild kompensation för dem som redan är pensionerade därför att man nu är beredd att tillärapa liberalare regler vid prövningen av förtidspension för sådana som av olika skäl inte kan beredas sysselsättning — inte orkar arbeta eller inte kan få lämplig sysselsättning. Detta tycker jag att man skall ställa helt vid sidan om kompensationskravet. Frågan om förbättringen av pensionsnivån över huvud taget är en helt annan sak, och den behöver inte alls kopplas samman med den liberalisering av förtidspensionreglerna som nu föreslås. Jag skall försöka begränsa mitt inlägg, eftersom vi har en lång föredragningslista, vilken späds på ytterligare under morgondagen. Jag skall därför omedelbart övergå till att säga några ord om reservationerna. Utskottsutlåtandet är ganska omfattande, och man har tagit upp många detaljer. Den som har läst det i sin helhet har möjligen klart för sig vad det hela rör sig om, men alla har kanske inte haft så gott om tid att de kunnat läsa det. Genom att så många reservationer och motioner har behandlats i utskottsutlåtandet är det kanske inte heller så lätt att i all hast bli helt insatt i de olika frågorna. Reservation 1 tar upp pensionsdelegationernas sammansättning. I propositionen föreslås en utökning av antalet ledamöter från fem till sju och att de två nytillkomna skall ha erfarenhet från arbetsmarknadsfrågor, naturligtvis i första hand inom de områden det här gäller. I propositionen föreslås vidare att dessa två ledamöter skall utses av riksförsäkringsverket efter förslag från arbetsmarknadens parter. Vem som utser dessa två ledamöter kan inte enligt min mening ha någon som helst inverkan på riksförsäkringsverkets ställning som första prövningsinstans om det uppstår tvister. De utsedda ledamöterna repre senterar icke riksförsäkringsverket utan har att inom pensionsdelegationen medverka med sin speciella kännedom om arbetsmarknadsförhållandena inom det område som delegationen har att behandla ärenden ifrån. Från dessa synpunkter är propositionens förslag enligt min mening bättre än motionsyrkandet om att även dessa två ledamöter skulle utses av landstinget, vilket skulle ge landstinget majoritet i delegationerna. Delegationerna har ju att handlägga ekonomiska frågor som rör folkpensioneringen och tilläggspensioneringen och det gäller i mycket liten utsträckning pengar från landstingen. Visserligen har pensionsdelegationerna också att i varje fall formellt fastställa rätten till bostadstillägg, men sådana utgår som bekant från kommunala medel och icke från landstingsmedel. Jag kan alltså inte finna något starkare motiv för att ändra på propositionens förslag i denna del. De utsedda ledamöterna är lika goda företrädare för arbetsmarknadsförhållandena på platsen som om de skulle utses av landstingen. Däremot kan det vara en fördel att de utses av ett och samma organ, nämligen riksförsäkringsverket. Den i propositionen föreslagna åldersgränsen 63 år för att man skall kunna tillämpa de liberaliserade reglerna i fråga om förtidspension vill motionärerna och reservanterna i reservation 2 ha sänkt till 60 år. Jag har som jag redan inledningsvis framhållit inte funnit något motiv för en sänkning av åldersgränsen till 60 år. Men det finns inget hinder för pensionsdelegationen att tilllämpa en sådan lägre gräns om man anser att någon bör ha rätt att få förtidspension kanske redan vid 60 års ålder. Den generella åldern skall dock vara 63 år enligt propositionens förslag, som också utskottet har anslutit sig till. Reservation 3 tar upp frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern. Utskottet anser att motionärerna bör kunna nöja sig med den aviserade utredningen, som förmodligen kommer att tillsättas redan under detta år. Men den Ang. vidgad förtidspensionering, m.m. kan inte, herr Eric Carlsson, ens med bästa vilja i världen bli färdig till den 1 januari 1972, även om det, som herr Arne Geijer har sagt, egentligen inte skulle behöva ta så lång tid att besluta om en sänkt pensionsålder. Men en sådan skall ju också finansieras, och även andra frågor kan komma in i bilden. Jag har fortfarande samma uppfattning som den jag gav till känna i fjol, nämligen att det inte är lika värdefullt att få till stånd en sänkning av pensionsåldern, om sänkningen betyder en minskning av pensionsnivån. Man har ju fortfarande inom ATP inte intjänat mer än 11 pensionsår. Den som i dag avgår med pension vid 63 års ålder har alltså — om inte särskilt beslut fattas — två år mindre att räkna sig till godo. Han kommer att ha mindre möjligheter att intjäna de 20 år som erfordras för full ålderspension, om man sänker pensionsåldern till 63 år. Det blir ju då två år mindre intjänad tid. Jag tror att detta har en rent allmän giltighet. Det är nämligen först år 1980 som man har säkrat de 20 åren. Efter ytterligare tio år stiger kraven för rätt till full pension med ett år för varje år som går, 21, 22, 23 o. s. v, intill dess man har 30 inarbetade år, vilket är det antal år som en gång i tiden skall gälla. Jag tror att de flesta skulle bli glada, om de fick sin pensionsålder sänkt till 65 år, men de skulle säkerligen bli ännu gladare, om de samtidigt kunde konstatera att de fick full pension. Så blir det emellertid inte den 1 januari 1972, och jag tror inte att vi kommer att få full pensionsnivå den dag vi är beredda att fatta beslut om pension vid 65 år. Folkpensionsnivån däremot kommer naturligtvis att bli oförändrad; den kommer inte att sänkas på grund av en sänkt pensionsålder. Men det kommer kanske att bli förenat med vissa svårigheter att klara detta inom tilläggspensioneringen, fast det är möjligt att man kan finna en utväg även där. Ang. vidgad förtidspensionering, m.m. pensionerade i samband med en allmän sänkning av pensionsåldern. Fru Hamrin-Thorell m.fl. reservanter vill ha sagt något ytterligare utöver utskottets uttalande. Reservanterna syftar närmast till att man bör ha en rörlig pensionsålder och att man inte som nu, om man tar ut pensionen i förtid, måste ta pension i dess helhet, utan reservanterna vill också ha utrett frågan huruvida det finns möjlighet att ta pension etappvis för att få en mjukare Övergång till den dag då man helt lämnar förvärvslivet. Det är möjligt att den frågan kan tas upp i den allmänna översynen av pensionsbestämmelserna och i utredningen om en generellt sänkt pensionsålder. Enligt propositionens förslag förändras pensionsnivån för dem som har fått sin arbetsförmåga nedsatt till hälften från en tredjedels pension till halv pension. De får alltså hälften i stället för tidigare en tredjedel av full pension. Detta har vissa motionärer uppfattat så, att det blir en intervall ledig som måste fyllas ut. Därför har de framlagt förslag om att den som fått sin arbetsförmåga nedsatt med en tredjedel, han skall få den tredjedel som ”blir över”, när de som har halv arbetsförmåga får halv pension. Detta har inte utskottet kunnat ansluta sig till. Vi tror nämligen att det här blir fråga om svåra avgöranden. Det kan bli svårt att avgöra om det föreligger omständigheter som berättigar till en prövning i pensionshänseende eller det är fråga om variationer i lönenivån på arbetsmarknaden, något som kan konstateras från tid till annan. Det kan vara fråga om en person, som mist en god anställning och fått en lägre avlönad. Eftersom vi rör oss med inkomster från ett basbelopp till 7,5 basbelopp, kan det mycket väl hända att den som ett år haft en så hög inkomst, att han tjänat in fullt belopp — ungefär 45 000 kronor — året därpå har en inkomst på 30 000 kronor. Han har, kan man även säga, fått sin arbetsförmåga nedsatt med en tredjedel, därför att han nu har varit tvungen att ta en anställ ning som inte ger honom mer än två tredjedelar av vad han tidigare fått för den arbetskraft han ställt till förfogande. Vi kommer också så nära andra procenttal som vi har i vårt socialförsäkringssystem att det blir svårt att tillämpa. Den som har två tredjedelar av en arbetsinkomst på 30000 kronor har 20 000 kronor kvar. Han har fyra basbelopp att beräkna pensionen efter. Han kommer över de 80 procent som gäller om han är sjuk, och han kommer antagligen också över det belopp som gäller om arbetsförmågan är nedsatt till hälften. Jag har inte något exempel på att man i fråga om ersättning har gått ned till en tredjedel. Jag vet att SPP i vissa fall tilllämpade halv pension vid nedsättning av arbetsförmågan, men det var inte som regel utan efter överenskommelse med vederbörande arbetsgivare, som stod för försäkringen, och den anställde. Detta förfaringssätt vore inte lämpligt att införa inom det allmänna pensionssystemet, eftersom de försäkrade, i varje fall när det gäller folkpensioneringen, kan vara helt utan inkomst eller ha relativt höga inkomster. Det vore därför besvärligt att tillämpa en sådan ordning. Reservation 6, som fru Hamrin-Thorell talade för, går ut på att handikappade som gifter sig skall få behålla förtidspension som ensamstående. De skulle på det sättet få en högre pension. Bortsett från att det är svårt att tilllämpa olika regler för olika kategorier av människor har fru Hamrin-Thorell kanske inte tänkt på att alla de som åtnjuter hel förtidspension — och det är cirka 160 000 personer — är mer eller mindre handikappade. De är på grund av sjukdom eller av annan orsak oförmögna att ha ett arbete. Många av dem kan vara i sämre kondition än de som lider av ett handikapp som motiverat förtidspensioneringen. Jag tror inte att det över huvud taget är möjligt att göra någon skillnad. Vill man ha en förmån ligare förtidspension för gifta makar som båda är pensionerade, måste man nog ställa yrkandet så att det skall avse samtliga, och det har vi inte vågat oss på. Dessutom tillkommer den faktor som herr Kaijser nämnde. Det blir alltid ett problem när man når 67-årsåldern, eller den eventuellt sänkta pensionsåldern 65 år. Skall inte då den bättre pensionen för de förtidspensionerade sänkas till ålderspensionsnivå, när man når den ålder då denna skall tillämpas? Vi har en känsla av att det alltid uppstår svårigheter att nå enighet när det gäller sänkning eller reducering av förmåner som utgått under någon tid. Jag tror följaktligen att man inte skall ge sig in på någon kategoriklyvning av det slag som reservation 6 avser. I reservation 7 begärs att riksdagen skall i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning och förslag angående individuella folkpensionsförmåner, alltså över hela fältet. Motiven är väl — som också herr Kaijser nämnde — att det nu efter ett beslut om skatteomläggningen blir på det sättet ait när två makar har förvärvsarbete, måste båda makarna erlägga folkpensionsavgift och kan, om de har tillräckligt höga inkomster, få erlägga en avgift av 1500 kronor vardera. Hittills har folkpensionsavgiften för båda tillsammans, oavsett om båda makarna har haft anställning och inkomster, varit begränsad till 1500 kronor. Det är möjligt att det kommer att aktualiseras en diskussion om en begränsning av tillämpningen till dem som har anställning. Eljest råkar vi i den situationen att systemet med individuella förmåner inom folkpensionssystemet skall tillämpas för samtliga. Då bör vi utgå ifrån att det gäller en förbättring som rör systemets principer. Det hela blir också mycket kostnadskrävande, eftersom vederbörande inte betalt några avgifter efter andra grunder än som hittills gällt. även om båda makarna har anställning, har de betalt högst 1500 kronor tillsammans eller den avgift som deras sammanlagda inkomst har inneburit. Det är följaktligen betydligt mera komplicerat än att bara ta hänsyn till den individuella beskattningen, och det är också förenat med andra problem att övergå till att tillämpa individuell pensionering och individuell pensionsnivå inom folkpensioneringen. I så fall blir det nödvändigt att göra detta för samtliga och även för dem som tidigare är pensionerade, och detta orkar vi i varje fall inte för närvarande med.

Följaktligen har det blivit en viss förbättring, men jag förmodar, utan att jag kan se det i de papper jag har framför mig, att man vill sänka procentsatsen från 20 till 10. Vi har emellertid inte gått in på den frågan. Reservation 9, som fröken Pehrsson talade för, gäller inkomstprövningsreglerna för kommunalt bostadstillägg m.m. Reservanterna vill ha en reducering av avdragsfaktorn och samtidigt genomföra en höjning av de avdragsfria beloppen. Det är en fråga som vi tidigare haft uppe till behandling vid ett flertal tillfällen. Det skedde en förändring av bestämmelserna, jag tror det var föregående år, som innebar att de två tidigare avdragsfaktorerna — en tredjedel och två tredjedelar — sammanslogs till 50 procent. Det är bara en enda faktor som för närvarande tillämpas, och det är 50-procentsregeln.

Jag tror att herr Eric Carlsson här använde uttrycket ”ömma för” folkpensionärerna. Skall man tänka på folkpensionärerna över huvud, bör man i så fall gradera ömheten och i första hand sikta till dem som inte har någon annan förmån än folkpension och bostadstilllägg och bättra på dessa så mycket man orkar med. Sedan måste man visa en viss generositet i fråga om avdragsreglerna för dem som har arbetsinkomst. Men jag tycker inte att man i första hand skall liberalisera bestämmelserna ytterligare för denna grupp mer än vad som redan skett. När vi kommit dithän att man oavsett vilket parti man tillhör kan säga att vi har en tillfredsställande ordning beträffande förtidspensioneringen, då kan man börja tala om ytterligare generositet beträffande dem som trots sin pensionering har en arbetsinkomst. Uppriktigt sagt tror jag dessa personer i regel trivs bäst just därför att de har någon liten sysselsättning vid sidan om. Ja, herr talman, jag blir kanske litet långrandig, men det är ju också mycket att tala om. Mångt och mycket av de önskemål som framställts vid många tidigare tillfällen men då avvisats har nu i viss utsträckning blivit tillgodosedda genom det framlagda förslaget. Tills vidare får väl både motionärer och reservanter nöja sig med detta. även om det nu är sista året denna kammare behandlar sådana här angelägenheter finns ju fr.o.m. nästa år en större kammare där man kan presentera sina återgångsmotioner, eller vad man nu skall kalla dem. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.